Herr talman! Carina Ohlsson har frågat civil och bostadsministern vad statsrådet avser att göra för att hitta en lösning så att våldsutsatta kvinnor och deras barn får en egen bostad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Både akuta och långsiktiga insatser är av stor vikt för en kvinna som varit våldsutsatt. Att få en egen bostad är förstås en viktig del i det långsiktiga stödet som syftar till att kvinnan ska orka gå vidare i livet, kanske efter att levt i otrygghet under många år. Efter att inledningsvis ha bott på ett tillfälligt skyddat boende kan kvinnan och hennes eventuella barn behöva en mer långsiktig lösning på sin boendesituation. Socialtjänsten har ett omfattande ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer. I detta ingår långsiktiga insatser, till exempel stöd att ordna ny bostad, skola till barnen, psykosocialt stöd och att söka eventuellt nytt arbete. Av såväl Socialstyrelsens allmänna råd som vägledning framgår att om en kvinna är i behov av stöd på lång sikt bör socialnämnden kunna erbjuda henne hjälp med att söka och skaffa ett nytt permanent boende. Det är viktigt att socialtjänsten har ett nära samarbete och upparbetade kontakter med andra berörda aktörer som kommunala och privata hyresvärdar, såväl i den egna kommunen som i andra. Regeringen arbetar aktivt för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor men också för att förbättra stöd och hjälp till dem som utsatts. Varje år satsar regeringen särskilda utvecklingsmedel om 109 miljoner kronor för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Vidare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra en samlad analys av insatsen skyddat boende för hotade personer och att ta fram ett vägledande material för berörda målgrupper. Myndigheten har också förstärkt tillsynen på området, och för inte så länge sedan presenterades de första öppna jämförelserna på området. Regeringen avser att noga fortsätta följa detta arbete.

Herr talman! Våld mot kvinnor är ingen isolerad fråga. Det behövs mycket mer av förebyggande arbete, samverkan mellan olika aktörer och fokus på förövaren för att man ska kunna bekämpa våldet så att det aldrig ska ske. Tyvärr är det inte så det ser ut, utan det händer varje dag, kontinuerligt, att kvinnor och deras barn blir utsatta för våld såväl i Sverige som i resten av världen. Då behöver kvinnorna och barnen självklart akut stöd, och det står många kvinnojourer för i Sverige - om man generaliserar - men också ett mer långsiktigt stöd för att kunna forma sitt eget liv. Då är egen bostad en förutsättning för att man ska kunna forma det egna livet. Då handlar det, som man kan läsa i svaret, om bland annat att barnen ska kunna fullfölja sin skolgång. Där ser vi att det brister, men det är inte det vi ska debattera i dag. Jag vet att det brister, att kommunerna inte har planerat för att barn ska fullgöra sin skolplikt. Även om det är skolplikt har inte kommunerna någon beredskap för detta. Man ska kunna behålla sin förskoleplats för att barnen ska kunna träffa andra barn och att barnen ska kunna känna trygghet. För det behöver man veta var man ska bo nästa månad eller nästa vecka. Det är inte så som verkligheten ser ut, utan bostadsfrågan har blivit en väldigt stor del av bekymret för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld. Man kan se undantag. Jag tittade i dag på en kommuns hemsida som har ett helägt kommunalt bostadsbolag och som poängterar att de tar ett socialt ansvar och tillhandahåller lägenheter för det akuta boendebehovet hos kvinnor utsatta för våld men också ser till att på direkten ordna permanent bostad vid behov. Tyvärr är detta ett undantag. Det som de flesta vittnar om just nu är att kvinnor får bo kvar lång tid på kvinnojourer därför att man inte fått tag på något eget boende. Den aktuella situationen ser ut som så att många kvinnor och deras barn får bo på vandrarhem, på hotell och bo kvar månad efter månad på kvinnojour. Om det inte finns en planerad skolgång för barn kan alltså barnen vara på kvinnojour och får inte fullfölja sin skolgång. Då blir det ett stort bekymmer för alla parter. Det är vanligt att kvinnorna har ekonomiska svårigheter att få tag i en egen bostad. I svaret läser jag att statsrådet stärker problembeskrivningen, men det finns inte tillstymmelse till svar på interpellationen. Jag skulle vilja ha lite mer av svar. Jag säger att det inte är någon isolerad fråga och hoppas, även om besvarandet har lämnats över till statsrådet Maria Larsson, att även Stefan Attefall känner att han äger ansvar i den här frågan och tar sitt ansvar som bostadsminister. Alltså mer av svar, för problembeskrivningen har vi redan.

Herr talman! På Halloween den 31 oktober var jag på en diskussion om våld mot kvinnor. Där deltog bland annat Margot Olsson, som är en av dem som under många år har jobbat med kvinnofridsarbetet i Malmö. Det arbetet är väldigt framgångsrikt nationellt sett, men trots det är det fortfarande många kvinnor som blir misshandlade. Det visar att även om man gör sitt yttersta för att förebygga och se till att myndigheterna samarbetar för att öka anmälningsfrekvensen, att kvinnorna ska känna sig trygga att våga anmäla, fortsätter våldet. Därför måste det finnas en plan för vad man gör för de kvinnor som ändå blir misshandlade och vad man gör med barn i dessa familjer. Bostadsbristen är ett stort problem. Det hänger delvis ihop med att kvinnorna kan ha ett skyddsbehov, det vill säga att de även efter det att de har bott på en kvinnojour kan behöva ha en skyddad adress för att mannen inte ska hitta dem. Det är inte så lätt att ordna det, och kommunerna har ett begränsat bestånd av skyddade adresser. Den andra delen är kvinnornas ekonomiska situation. På det möte jag var berättades att oftast är ett av de största problemen att kvinnorna drabbas av väldigt stora ekonomiska när de väl anmäler. Det har mest med misshandeln att göra. Men när de väl tar steget och lämnar mannen och anmäler förlorar de sin bostad. Det är ett väldigt stort problem som dyker upp. De som har blivit misshandlade är för det mesta väldigt chockade. Men chock ger inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Det innebär att det slår väldigt hårt mot kvinnornas ekonomi. En del försöker hanka sig fram och jobba kvar på arbetsplatsen. Det kan vara väldigt farligt eftersom mannen som regel vet var hon arbetar och kan söka upp henne där. Det är ett jätteproblem. En del går utan att få någon ersättning från sjukförsäkringen. I bästa fall får de ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Oavsett vilket drabbar det deras ekonomi svårt. De är plötsligt ensamförsörjare, och de har kanske barn också. Det skulle jag vilja ta upp som ett stort problem kopplat till bostadssituationen. Den kvinna som plötsligt inte har sin lön utan kanske i stället ersättning från a-kassan, eller ännu värre att hon helt förlorar all inkomst, hur ska hon kunna eftersöka en ny lägenhet på en bostadsmarknad där trycket är enormt hårt? Misshandlade ensamstående kvinnor med barn inte är de som står högst upp på rangordningen för dem som hyresvärdarna vill ta emot. De tittar på att det ska vara trygga inkomster. Dessa kvinnor är väldigt utsatta. Det är inte en grupp som får speciell hjälp. Det är socialtjänsten som kan hjälpa till, och där finns väldigt begränsade resurser. Jag skulle därför vilja se det kopplat till bristen på bostäder. Hade det bara funnits fler bostäder, och framför allt hyresrätter med rimliga hyror, hade det varit lite lättare. Jag ser det även kopplat till kvinnornas ekonomiska situation. Svår chock till följd av misshandel borde berättiga till ersättning i sjukersättningen. Då kan dessa kvinnor kanske vara borta en tid från sin arbetsplats och i bästa fall sedan återvända till jobbet. Konsekvensen blir annars tyvärr att de får lämna sitt arbete. Det förekommer till och med att arbetsgivaren gör sig av med kvinnorna i omorganisationer eftersom de ser dem som ett osäkert kort. De mår ofta kanske både fysiskt och psykiskt dåligt efter misshandeln. Då är det vårt ansvar att försöka hjälpa kvinnorna.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som interpellanten här tar upp. Det är ett påtagligt problem för många kvinnor att hitta en bostad efter att de har blivit utsatta för våld i en relation. Jag och en kollega inom Moderaterna, Ewa Thalén Finné, drev förra året ett projekt som handlade om att utveckla Moderaternas politik när det gäller bland annat mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer. Det var framför allt fråga om ett brett upplagt besöksprojekt där vi gjorde besök från Luleå i norr till Trelleborg i söder hos polisen, socialtjänsten, kvinnojourer och många andra aktörer som kommer i beröring med kvinnor som utsätts för våld i relationer. Syftet var att få en bred verklighetsbild men också förslag på förändringar och förbättringar. Detta arbete ledde till en rapport med 50 olika uppslag att arbeta vidare med. Ett område som vi pekar på i rapporten är just möjligheten för den som utsatts för relationsvåld att få en ny bostad. Precis som har omvittnats här lyfter många kvinnojourer fram den frågan när man diskuterar dessa problem. Många kvinnojourer lyfter fram frågan vart kvinnan som flytt till ett jourboende ska ta vägen när den akuta fasen är över. Det kan handla om problem att hitta en bostad generellt i en viss kommun därför att det är bostadsbrist. Ett annat problem kan vara att hotet mot kvinnan är av så allvarligt slag att hon inte kan bo kvar på sin ursprungliga boendeort. Det kan också vara så att mannen har missbrukat sin maktställning och genom olika förfaranden gjort kvinnan skuldsatt och förorsakat att hon har betalningsanmärkningar. Han kan till exempel ha tagit kontrollen över bådas inkomster och tvingat kvinnan att stå för en kredit och sedan inte betalat ränta och amorteringar i rätt tid och därigenom förorsakat att hon hamnat hos kronofogden. Det finns en mängd problem knutna till detta. Är man skuldsatt och har betalningsanmärkningar är det också svårt att få något bostadsföretag, kommunalt eller privat, som vill hyra ut till en. Precis som statsrådet sade i sitt svar är det i första hand socialtjänsten som har ansvaret för att hjälpa kvinnan vidare. Jag tror att socialtjänsten skulle kunna vässa sig på detta område. Man skulle inte minst kunna utveckla samarbetet med andra kommuner. Någonting som vi mötte på många håll i Sverige var just en efterfrågan på mer av samarbete över kommungränserna antingen för att hitta ett boende som är tryggare för kvinnan eller för att hitta en bostad på en plats där det inte råder bostadsbrist. Det finns mycket att utveckla. Ansvaret är i första hand kommunalt. Apropå diskussionen huruvida man kan bli sjukskriven för chockskador kan man bli sjukskriven om man blivit utsatt för något som har lett till en medicinskt påvisbar effekt. Det kan till exempel vara sömnstörningar, ångest, chock, neuros och depression. Har man drabbats av posttraumatiskt stressyndrom efter att till exempel ha blivit utsatt för misshandel kan det vara ett skäl för sjukskrivning. Det är inte så att chock generellt aldrig kan vara ett skäl för sjukskrivning. Det måste bedömas av en läkare och befinnas vara av så allvarligt slag att det leder till sjukskrivning. Då förutsätts en medicinskt påvisbar effekt. Herr talman! Sammanfattningsvis delar jag statsrådets uppfattning att kommunernas ansvar är centralt och att mycket kan bli bättre i den kommunala verksamheten på det här området.

Herr talman! Det är svårt att föreställa sig hur det är att vara förföljd eller hotad. Det krävs inlevelseförmåga. Det handlar om att känna sig otrygg dag in och dag ut. Det är en utsatthet där man känner sig rättslös, och den framtida ovissheten är förödande. Det går ofta tillbaka till en tidigare personlig relation som i många fall är svår att avsluta. Jag är inne på lite samma tanke som Andreas Norlén. En del kommuner sköter detta väldigt bra. Det ska jag gärna säga. Andra är inte fullt så framgångsrika men köper sig oftast samvetsfrid genom att ge bidrag till olika kvinnojourer. Det är bra. Det finns också goda exempel. Till exempel i det lilla område där jag bor i Stockholms län i Solna finns det framgångsrika projekt för hur man kan ta hand om detta. När det gäller dessa kvinnor och ofta barn som är hotade gäller det ofta tillgången lägenheter för permanent boende. Det är inte bara i närheten. I många fall krävs det för den personliga integriteten och skyddet att man tyvärr måste flytta från den ort där man bor. Det är något som kräver just det som Andreas Norlén varit inne på. Det kräver samverkan långt över kommungränserna. De förföljande, ofta männen, känner absolut inga kommungränser eller administrativa gränser. Det är helt ovidkommande för dem. Därför gäller det att se till att man får någon form av samverkan långt över socialnämndernas verksamhetsområde och långt över de administrativa gränserna. Här finns det ett ansvar för oss som varit aktiva kommunalpolitiken i kanske som jag femton år. Vi har inte riktigt levt upp till det ansvaret att samverka för att få effektivitet. Det behövs flera möjligheter för varje socialnämnd att se till den enskilda förföljda kvinnan och hennes och ofta hennes barns behov. Nu blir det ofta permanentboende. Det är en skada. Är det någonting som många förföljande män är duktiga på är det trots allt att leta upp de adresserna. Därför skulle det behövas ett nätverk av bostäder över hela landet så att man skulle kunna flytta dessa kvinnor. Att känna sig hotad och otrygg varje dag måste vara bland det hemskaste man kan uppleva. Finns det några möjligheter att få en samverkan långt över kommungränserna, och hur skulle detta i så fall kunna gå till? Jag tror att det skulle vara en väg för många kvinnor till att känna ökad trygghet om de kunde flytta till en annan lägenhet.
Herr talman! För oss som inte har varit i en sådan här situation själva är det naturligtvis otroligt svårt att föreställa sig hur det är. Men vi är en hel del som har haft kontakt med människor som har varit i den här situationen. Gunnar Andrén gav ett fint vittnesbörd om det, och jag har också haft sådana kontakter. Det påverkar en väldigt djupt när man inser hur stor utsattheten är för dem som är drabbade. Ofta har man barn att ta ansvar för, och man hittar ingen fristad någonstans. Här är naturligtvis socialtjänsten den som kan samordna. Precis som Carina Ohlsson sade i sin inledning är det här inte en isolerad sak som behöver få sin lösning, utan det är en komplex livssituation där man kanske både har tappat tillhörigheten till jobbet och till en bostad. Det är därför som den här frågan har varit viktig för mig personligen men också för regeringen. Det var därför som vi redan 2007, eller om det var 2008, införde en förändring i socialtjänstlagen där vi skrev att socialtjänsten inte bara bör ge stöd, hjälp och skydd till de här kvinnorna utan ska ge stöd, hjälp och skydd. Det var en mycket viktig förändring - ett litet ord, men väldigt betydelsefullt i det här sammanhanget. Har vi gjort något mer? undrar Carina Ohlsson. Gör vi någonting åt den här frågan? Vi har arbetat väldigt aktivt med den här frågan. Utifrån det här har det tagits fram allmänna råd, en handbok till socialtjänsten och riskbedömningsinstrument så att socialtjänsten ska ha många verktyg för att verkligen kunna ge ett samlat stöd. Utbildningsmaterial finns också. När det gäller handboken belyser den vikten av att kunna bedöma behovet av ett tillfälligt boende men också av ett permanent boende. Det är inte ovanligt att kvinnan framställer önskemål om att kunna flytta till en annan kommun, precis som Gunnar Andrén var inne på. Detta är fullt möjligt. Vi har gjort en lagändring som träder i kraft vid årsskiftet, och där har vi sagt att även om ansvarsfördelningen mellan kommunerna är klar finns inget hinder för en kommun att ansöka om en insats hos en annan kommun. Vi har öppnat upp för det lagstiftningsmässigt. De begränsningarna eller hindren finns alltså inte längre, och det har vi sett till just bland annat med tanke på kvinnor som utsätts för våld. Vi har tillsatt en nationell samordnare för att bekämpa våld och öka effektiviteten i arbetet. Hon heter Carin Götblad, och hon har påbörjat sitt arbete. Hon ska se på hur vi både från kommuners, landstings och myndigheters sida och från organisationers sida ska göra för att öka effektiviteten och kvaliteten och för att hitta långsiktigheten i arbetet. Vi har också utvecklingsledare på plats. Sedan handlar det om att vi måste ha bostäder som finns tillgängliga, och det är den andra sidan av problematiken. Jag vet att Carina Ohlsson egentligen riktade den här interpellationen till Stefan Attefall som är bostadsminister, men eftersom det samlade ansvaret ligger hos socialtjänsten är det jag som besvarar frågan. Låt mig säga att också på bostadssidan händer det en massa saker. Det är naturligtvis väsentligt att det kan byggas. Det råder brist på bostäder på många håll. Vi tittar nu på hur man kan öka intresset för att investera i hyresbostäder, vi har en ny plan och bygglag från 2011 och vi har för avsikt att skärpa och förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen genom en ny lag för bostadsförsörjning. Den är ännu inte på plats, men den ligger i pipeline. Jag ska återkomma till ytterligare några saker i mitt nästa svar.

Herr talman! De kvinnor som nu behöver bostad kanske inte är så betjänta av vad som planeras, utan det är just nu som de behöver hjälp. Det är till och med så att svårigheten att få en egen bostad många gånger är så stor att man kanske drar sig för att lämna den våldsamma relation som man är i. Det måste vi ha med oss när vi diskuterar detta. Vi har hört flera här nu som har sagt att det här är kommunernas ansvar, och det var likadant tidigare när man pratade om socialtjänstens roll och dess ansvar gentemot sina kommunmedborgare. Det är ju så, men många gånger känner de enskilda tjänstemännen inom socialtjänsten en maktlöshet eftersom det inte finns några bostäder att förmedla. Många kommuner har sålt sina helägda kommunala bostadsföretag, och det är inte alla som med öppet hjärta och sinne säger: Självklart ska vi se till att kvinnor som är utsatta för våld får en bostad. Anledningen är att vi vet att flertalet av de kvinnor som är på kvinnojour har betalningsanmärkningar. Kronofogden vittnar om att allt fler har hamnat hos kronofogden för att de är överskuldsatta. Att utsättas för våld leder också ofta till att man hamnar i ekonomiska svårigheter. När man bor på kvinnojour fortsätter räkningarna och hyreskostnaderna för den bostad som man har lämnat att komma. Det kan vara kvinnan som bor på kvinnojouren som får stå med hela den skulden. Det räcker inte att säga att det är kommunernas ansvar. Om man ser att det här inte är en isolerad fråga utan en fråga som man ska jobba med på djupet och på bredden duger inte svaret att det är socialtjänstens ansvar. Det är bostadskö på många orter i Sverige, och man har sålt av fastigheter som kommunen tidigare har ägt. Många kommuner klarar inte av att ta det ansvar som de ska ta. Jag tycker att det borde vara fler som, liksom Maria Larsson, säger att det här är ett ansvar för fler än socialtjänsten. Därför hade jag hoppats, även om statsrådet Maria Larsson är engagerad i frågan, att bostadsministern skulle lyfta upp den här frågan, för annars tycker jag att man gör det till en isolerad fråga. Vi har hört statsministern och andra tala om att man ska garantera den ekonomiska tryggheten för kvinnor utsatta för våld. Samtidigt kan man se direkt i statistiken att en högre andel av kvinnorna som är utsatta för våld är arbetslösa och sjukskrivna. De har ingen speciell kö som de kan ställa sig i för att få ekonomisk trygghet, utan försämrar man i a-kassa och sjukförsäkringssystem drabbar det i stor utsträckning de kvinnor som är utsatta för våld. Det gör det inte lättare för dem att få bostad, för de har ingen inkomst. Våld är också ekonomiskt våld. Våld är att inte ha möjlighet till ett eget boende. Här tycker jag att det behöver göras mer i samverkan med kommunerna. Man ska inte bara säga att det är socialtjänstens ansvar. Jag tycker att det här svaret vittnar om att man lämpar över det på kommunerna och säger att de ska ta sitt ansvar.

Herr talman! Ett exempel som inträffade ganska nyligen var mordet på Maria i Landskrona. Hon sov med en kniv under kudden - så rädd var hon för sin familj. Socialtjänsten i Landskrona såg till att hon fick en egen lägenhet att bo i. Utöver det hade hon kontakt med frivilligorganisationen Tänk om i Malmö som hjälpte och stöttade henne. De hade dock inga resurser för att kunna ordna boende åt henne. I hennes fall behövdes ett skyddat boende, helst utanför Landskrona. Hon var inte säker på den adress hon hade, som ju var känd. Det var inget skyddat boende. Detta visar att vi inte bara behöver fler bostäder till hotade kvinnor, utan vi behöver också fler skyddade bostäder så att de antingen i den egna kommunen eller i en annan kommun kan bo på en skyddad adress. Men då blir det genast en dragkamp mellan kommunerna. Det är inte säkert att hemkommunen vill betala, och det är inte heller säkert att den kommun man är tänkt att bo i vill betala. Detta måste lösas på något sätt genom myndighetssamverkan. De kvinnor och barn som är hotade måste helt enkelt få rätt till skyddat boende, inte endast rätt till bostad. I den bästa av världar får den som är chockskadad vara sjukskriven, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vi har många kvinnor som är totalt traumatiserade av misshandel. Det kan vara misshandel som pågått en kort tid, men det kan också vara misshandel som pågått under flera decennier, vilket är oerhört svårt att komma över. Vi ska inte glömma att även barnen ofta är traumatiserade. De har bevittnat våldet och mår mycket dåligt. Vi har alltså det ekonomiska dilemmat för kvinnorna, och där kan regeringen bistå med en bättre bostadspolitik, stöd till byggandet av billiga hyresrätter och bättre stöd till sjukskrivna kvinnor så att de har råd att efterfråga en bostad.

Herr talman! Det förefaller inte vara någon stor skillnad när det gäller de mål vi har för politiken, oavsett om vi tillhör Alliansen eller något av oppositionspartierna. Vi inser alla allvaret för de kvinnor som drabbas av våld i en relation och vilken svår situation de befinner sig i. Frågan som vi nu diskuterar är vad staten har för roll och hur ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna ser ut samt hur vi på bästa sätt kan skapa en bättre tillvaro för dem som hamnar i en sådan fruktansvärd situation. Då gäller det att vara konsekvent i hur man resonerar. Vi hörde en tidigare talare inleda sitt anförande, efter att statsrådet hade räknat upp alla regeringens åtgärder på området relationsvåld, med att säga att hon inte trodde att en kvinna som här och nu befinner sig i en utsatt situation blir hjälpt av vad regeringen planerar att göra. Vi fick också höra att det inte duger att säga att det är socialtjänstens ansvar, utan staten måste ta ett större ansvar. Jag antar att det innebär att staten ska vidta ytterligare åtgärder utöver den långa lista på åtgärder som statsrådet föredrog för kammaren. Alla vi som arbetar i politiken vet att om staten ska vidta ytterligare åtgärder måste det beredas - det måste arbetas fram förslag, de måste finansieras, de måste arbetas in i budgeten och så vidare, det vill säga att om staten ska göra någonting mer än den långa rad av åtgärder som statsrådet föredrog tar det tid. Jag skulle därför säga att det snarare är tvärtom mot vad debattören sade, att det är socialtjänsten i kommunen som kan förändra en utsatt kvinnas liv här och nu. Det är socialtjänsten som kan hjälpa henne att få en bostad här och nu. Det är socialtjänsten som kan hjälpa henne vidare i livet här och nu.

Herr talman! Låt mig säga att ingen skugga ska falla över Stefan Attefall, som inte är här. Frågan är formulerad utifrån våld mot kvinnor, Carina Ohlsson, och det är anledningen till att den faller på min lott. Om Carina Ohlsson är intresserad av att diskutera bostadspolitik i lite mer generella termer går det säkert att formulera en fråga där utgångspunkten inte är kvinnor som utsätts för våld, och då kommer Stefan Attefall med all säkerhet att infinna sig i kammaren. Det är ett litet tips. Det finns en problematik som handlar om bostäder. Det är naturligtvis resultatet av att det under tjugo års tid har byggts för lite i vårt land. Därför finns det bostadsbrist i många kommuner, dock inte i alla. Det finns kommuner som har överskott på bostäder; det finns kommunala bostadsbolag som har problem att hitta hyresgäster till sina bostäder. I jämförelse med våra nordiska grannländer har det byggts betydligt mindre i Sverige under en tjugoårsperiod. Det är en anledning till att det ibland kan vara svårt för socialtjänsten att hitta en ledig bostad. Det kan också vara så att socialtjänsten inte har upparbetat kontakter och ett gott samarbete med fastighetsägare, varken med det egna kommunala fastighetsbolaget eller med privata fastighetsägare. Där dessa kontakter finns, där det finns ett strukturerat samarbete med såväl kronofogden och kvinnojourer som fastighetsägare, kan man oftast mycket enklare komma fram till en bostadslösning. Detta försöker vi stärka kommunerna med genom att vi vidtagit ytterligare en åtgärd, utöver dem som jag redan räknat upp, nämligen att tillsätta en hemlöshetssamordnare. Samordnaren tittar på hur strukturerat kommunernas arbete är för att därigenom kunna motverka att människor inte har någonstans att bo, för att få fram tillgängliga bostäder också till den målgrupp som behöver stöd och insatser från socialtjänsten. Hemlöshetssamordnaren Michael Anefur inriktar sig framför allt på de kommuner där det vräks barn, där det finns risk för att barn ställs på gatan. Det har i allra högsta grad bäring på det som vi nu diskuterar. Kännetecknande för hans arbete har varit att han naturligtvis har med socialtjänsten, men han riktar också sitt arbete mot kommunstyrelsen. Det beror på att det är ett arbete som socialtjänsten inte kan lösa ensam. Det handlar verkligen om samverkan på många plan om vi ska hitta bra lösningar på den här typen av frågor. Den samverkan måste finnas mellan kommunens olika delar, men den måste också finnas med externa parter som fastighetsägare och myndigheter av olika slag samt frivilligorganisationer. Här kommer kvinnojourerna in, som ju ofta drivs och organiseras av frivilligorganisationer. Sedan skulle jag återigen vilja säga att även om lagförtydligandet inte är färdigt kommer en viktig del att vara att ändra i kommunernas bostadsförsörjningsansvar för att lösa en del av denna problematik. Jag stöter i dag på kommuner som inte tycker att de har något bostadsförsörjningsansvar eller som inte tycker att de har något socialt ansvar. Här tror jag att vi behöver ett regelverk som på ett tydligt sätt uttrycker vad som gäller. Det är ett arbete som återstår, men det kan vara en ytterligare pusselbit i det som verkligen handlar om att hitta en bra helhetslösning.

Herr talman! Det är klart att socialtjänsten och kommunerna har ett ansvar. Det finns allmänna råd, meddelandeblad och till och med en hel bok där det står vad kommunerna ska göra. Ibland undergrävs möjligheten för kommunerna. Beslut som fattas i denna kammare gör att ansvaret blir mycket större än det som anges i den bok som jag refererar till och här visar upp för kammaren. Jag inledde med att säga att våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga. Det handlar inte bara om socialtjänstens ansvar. Det handlar också om vilka beslut man fattar beträffande socialförsäkringssystemet. Det handlar om a-kassan och om försämringar i den. Redan när besluten fattas vet man att det i mycket högre grad kommer att drabba de kvinnor som är utsatta för våld än gruppen kvinnor generellt. Det vet vi. När det fattas sådana beslut har vi redan den kunskapen. Därmed får kommunerna och socialtjänsten ännu större svårigheter och ett ännu större ansvar att reda ut det hela. Det var det jag syftade på när jag sade att jag hoppades att andra ministrar inser att det inte enbart är Maria Larsson som ansvarar för den här frågan. Det är en fråga som behöver spännas över hela regeringen eftersom dessa kvinnor omfattas av alla de beslut som fattas. Det är det jag vill lyfta upp här och nu och visa på att det både handlar om bostadsfrågan och om andra frågor. Det är gott och väl att man säger att frågan kommer att utredas och att det kommer nya förslag, men de beslut som redan är fattade har gjort att situationen är värre för många av dessa kvinnor eftersom de inte har en ekonomisk försörjning. Därmed har de också svårare att få en egen bostad.
Herr talman! Detta är mitt sista inlägg, varför jag inte kan fråga Carina Ohlsson om det finns siffror som styrker det hon påstår. Det vore intressant att veta. Jag tvivlar dock på det. Men det får vi ta vid nästa debatt. Jag får tacka för den här debatten. Samverkan är en hörnsten. Det är också anledningen till att det har funnits ett aktivt samarbete mellan flera departement i arbetet mot våld mot kvinnor. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni sitter här och ska snart debattera. Tillsammans med henne och Beatrice Ask på Justitiedepartementet har vi gjort en gemensam handlingsplan för hur våld mot kvinnor ska motverkas. Regeringen har gjort en väldigt stor satsning. Det är verkligen hela regeringen som står bakom detta arbete. Det vill jag säga med emfas.